Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete Herr talman! Ingen kommer att glömma militär-OS i oktober 2019 i Wuhan, Kina. Av de 19 tävlande från Boden som kom hem insjuknade de flesta i en influensaliknande sjukdom. En av dem testade positivt för corona, men det ansågs vara ett misstag. Det var början på en pandemi som ingen av oss upplevt tidigare. Det var början på en pandemi som fick oanade konsekvenser och som fortfarande får konsekvenser för hela vårt samhälle. Herr talman! Spåren av pandemin har varit många och sett olika ut beroende på i vilken bransch man verkar. I början av 2020 insjuknade många svårt, och alla våra iva-avdelningar på sjukhusen var överfulla med svårt sjuka människor. Många av dem avled tyvärr i den svåra coronapandemin. Alla försökte göra allt de kunde för att minska smittspridningen, och det fanns stor respekt för åtgärderna bland de flesta i vår befolkning. Vi har aldrig sett så många bära munskydd, och vi har aldrig sett så många tvätta händerna och använda handsprit. Vi slutade hälsa på varandra genom att ta i hand och kramas. Vi har tack vare detta sett konsekvenser som få fall av influensa, vinterkräksjuka, RS-virus med mera. Herr talman! Pandemin har varit tuff och svår för stora delar av vårt näringsliv, för infrastrukturen och för all offentlig verksamhet. Oppositionen har fått regeringen att ta fram 28 tilläggsbudgetar för att klara av att hålla Sverige någorlunda vid liv. Många verksamheter har inte klarat konsekvenserna av pandemin, många har fått tänka om och många har gått ned till en miniminivå för att klara av att driva sin verksamhet. Många av verksamheterna inom olika branscher har använt sig av möjligheten till korttidsarbete. Den senaste lagen antogs 2013, och då var Tillväxtverket tillsynsmyndighet. I det betänkande vi nu debatterar föreslås att Skatteverket ska ta över rollen som tillsynsmyndighet. Hösten 2020 gav regeringen Myndigheten för tillväxtpolitiska analyser och utvärderingar i uppdrag att påbörja en uppföljning av de sammanlagda effekterna på företagen av de stöd som infördes till följd av pandemin. Så har det fortsatt, med tillkännagivanden från riksdagen som har lett till nya översyner. Vi moderater anser att många företag har drabbats onödigt hårt av pandemins effekter när systemet inte har fungerat. Vi vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen för att säkerställa att tidiga insatser utvärderas. Moderaterna anser även att de långa handläggningstiderna bör kortas. Moderaterna har inga invändningar mot att Skatteverket tar över som tillsynsmyndighet för korttidsarbete. Vi vill dock understryka att regeringen har varit långsam med att reagera när det har kommit signaler om att handläggningen av korttidsarbete inte har fungerat hos Tillväxtverket. Denna senfärdighet har inneburit svåra konsekvenser för många företag, och många av dem lider fortfarande och kommer kanske inte att kunna fortsätta driva sin verksamhet. Herr talman! Eftersom myndigheternas handläggning spelar en avgörande roll för att korttidsstöden ska få avsedd effekt får de problem som tidigare uppstått i handläggningen helt enkelt inte uppkomma igen. Moderaterna är därför måna om att Tillväxtverkets erfarenheter och åtgärder för att rätta till problemen förs vidare och tas till vara. Vi kan förhoppningsvis börja se slutet av denna pandemi, men det kan ingen säga säkert. Det är därför av stor vikt att vi lär av de misstag vi har gjort, så att vi står bättre rustade om en ny pandemi eller andra svåra kriser uppkommer. Jag yrkar därför bifall till vår reservation.

Herr talman! I dag debatterar vi alltså näringsutskottets betänkande nummer 4. Betänkandet - och propositionen - handlar ytterst om vilken som ska vara den handläggande myndigheten när företag ansöker om stöd vid korttidsarbete. I mitt anförande skulle jag gärna vilja säga någonting om de företagsstöd som har existerat under pandemin. Jag skulle också vilja säga någonting om lagen om korttidsarbete. Jag tänkte även säga någonting om de förändringar som föreslås i den proposition vi nu behandlar, och slutligen ska jag säga något om reservationen från Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna. Herr talman! Alla inser att pandemin har blottlagt samhällets styrkor och svagheter. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att bygga ett starkare och bättre samhälle efter pandemin. I det arbetet är det viktigt att alla människor har ett jobb att gå till, och därför är den här typen av frågor viktiga. Därför är näringspolitiken central. Som alltid är grunden i ett starkt samhälle att människor har ett jobb att gå till. Vi gick ju in i coronakrisen med 300 000 fler människor i arbete jämfört med 2014, då nuvarande regering tog över. Vi gick även in i krisen med en urstark ekonomi, vilket innebar att vi hade goda förutsättningar att hantera pandemin. Den proposition vi diskuterar i dag, om förändringar i lagen om stöd vid korttidsarbete, handlar om en justering. Det handlar inte om hur vi ska ta oss ur krisen utan snarare om hur vi ska stå bättre rustade vid nästa kris. Pandemin har på olika sätt drabbat företag. Vissa har inte drabbats alls, och andra har gått bättre än normalt. En del har drabbats hårt, och vissa har drabbats ännu hårdare. I den här kontexten har de stöd som regeringen tagit fram och som riksdagen har beslutat om - ofta i enighet, vilket jag tycker är väldigt viktigt att framhålla - varit viktiga. Stöden har gjort att många företag har kunnat övervintra under krisen, vilket innebär att de i dag har möjlighet och vilja att växa. Därför tror jag att vi framför oss ser en period med stark tillväxt och fler arbetstillfällen. Som jag nämnde har stöden varit omfattande. Det handlar om alltifrån stöd vid korttidsarbete, som vi pratar om i dag, till omsättningsstöd, omställningsstöd, anstånd med skatteinbetalningar, evenemangsstöd, skattereduktion för investeringar i inventarier, utökad avsättning till periodiseringsfond, statlig lånegaranti, hyresstöd, möjlighet att vilandelägga företag och nedsättning av sociala avgifter. Sammanfattningsvis tror jag att man kan säga att stöden har varit viktiga, riktiga och nödvändiga. Lika sant är att stöden inte har varit perfekta. Det ligger i sakens natur att de har tagits fram under tidspress, och därför kommer det nu en viktig period då vi måste utvärdera de stöd som har använts. Det som dock är centralt är att vi genuint utvärderar de här insatserna för att lära, inte för att göra kortsiktiga poänger. Herr talman! Lagen om korttidsarbete kom 2013. Samma år fattade den dåvarande regeringen beslut om en förordning med stöd av lagen. Idén är i grund och botten att stöd kan lämnas om det råder en synnerligen djup lågkonjunktur eller är sannolikt att en sådan är nära förestående. Syftet är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten. Reglerna för statligt korttidsstöd innebär att staten, arbetsgivaren och arbetstagaren delar på kostnaderna för denna åtgärd. Stödet aktiveras genom att regeringen meddelar föreskrifter för en stödperiod - ofta tolv månader - som dessutom kan förlängas en gång. Under pandemin uppdaterades stödet för korttidsarbete, och ett ytterligare stöd infördes. I dag har vi alltså två stöd som existerar parallellt. Dagens proposition föreslår huvudsakligen att det inte är Tillväxtverket utan i stället Skatteverket som ska handlägga detta stöd. Det är en klok och rimlig slutsats, och i denna fråga är utskottet enigt. Därför yrkar vi socialdemokrater bifall till förslaget i betänkandet, och därmed också till propositionen, och avslag på motionen. Pandemin har visat att den handläggande myndigheten måste ha större möjligheter än vad Tillväxtverket har att frigöra resurser för att handlägga detta stöd. Ingen insåg 2013, när denna lag röstades igenom, hur omfattande det här stödet skulle kunna tänkas bli eller hur omfattande handläggningen skulle bli under den här perioden. Kort sagt har Skatteverket en rimlig storlek och erfarenhet för att kunna hantera detta stöd i framtiden. Våren 2021 föreslog ett enigt näringsutskott att riksdagen skulle ställa sig bakom ett tillkännagivande som handlade just om stöd vid korttidsarbete. För oss socialdemokrater var detta rimligt; vi såg ett problem i de här systemen. Samtidigt tyckte vi att det var viktigt att inte politisera viktiga frågor om stöd till företag. Det måste dock sägas att vi såg det som omöjligt att mitt under brinnande pandemi byta handläggande myndighet. Vi var inte heller beredda att minska kontrollerna, eftersom vi också har sett att dessa regler faktiskt används för fusk. Det som utskottet anförde var att regeringen skulle säkerställa att handläggningstiderna skulle fortsätta att minska. Vi hade redan sett att handläggningstiderna hade minskat, men vi ville hitta fler vägar framåt. Regeringen skulle också skyndsamt se över proportionaliteten i de här regelverken och hur man kunde förenkla reglerna för återkrav. Jag skulle vilja stanna en stund vid den här frågan. Vi socialdemokrater tycker att denna fråga är alltför viktig för att politiseras. Därför är vi nöjda med att vi var med och ställde oss bakom det här tillkännagivandet. I september förra året tillsatte regeringen en kommitté som huvudsakligen skulle titta på hur korttidsstödet fungerat. Denna kommitté har i grund och botten ett uppdrag att utreda de frågor som ett enigt näringsutskott ställde sig bakom i höstas. Det här var klokt av regeringen, och jag tycker att det visar att vi gemensamt vill utveckla systemet med korttidsarbete. Kommitténs uppdrag var bland annat att utvärdera stödet, att överväga om det har lindrat effekterna av pandemin på näringsliv, sysselsättning och samhällsekonomi, att analysera om dessa två parallella stöd är rimliga, att analysera om regelverket kan göras mer flexibelt, att analysera om ersättningarna är ändamålsenliga och att lämna nödvändiga författningsförslag. Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete Denna kommitté kommer med ett förslag senare i år. Vi är många som väntar på kommitténs slutsatser. Jag tror att de som lyssnar på denna debatt inser att det är orimligt att, som Moderaterna föreslår, rösta igenom en reservation som faktiskt handlar om precis det som en kommitté redan är tillsatt för att undersöka. Tyvärr är det så att Moderaternas reservation slår in öppna dörrar. Jag uppfattar tyvärr att detta mer handlar om en politisk markering och spel. Jag tycker att det är olyckligt. Den här frågan är alltför viktig för att bli en bricka i ett politiskt spel. Därför, herr talman, skulle jag i den här kontexten vilja säga att vi är många som med spänning väntar på kommitténs förslag. Under den tid som vi väntar på kommitténs förslag föreslår jag att vi avslår Moderaternas reservation. Jag föreslår också att vi yrkar bifall till förslaget i betänkandet och till propositionen.